Herr talman! En sida i kampen mot narkomanins skadeverkningar är just forskningen. Vi har i Sverige en enda forskningsinstitution beträffande narkotika och narkotikamissbruk, forskningsavdelningen vid Ulleråkers sjukhus. Där finns en utrustning till en miljons värde, men de till institutionen knutna forskarna har för litet tid att ägna sig åt forskningen. På Rålambshovs sjukhus har vi en narkomanvårdspoliklinik, och två särskilda narkomanvårdsavdelningar har iordningställts. Det är framför allt två tjänster som behövs för att forskningen där skall kunna bli effektiv.

Departementschefen säger i propositionen 7 för 1968 bl.a., att staten bör medverka med visst ekonomiskt stöd för att främja en snabb utveckling vad gäller åtgärderna i anledning av narkotikamissbruket. I utlåtandet nr 41 står det: »Utskottet delar visserligen motionärernas uppfattning om vikten av ökad klinisk forskning rörande olika missbruksformer — alkoholmissbruk, narkomani m.m. — men anser att ytterligare utredning erfordras för bedömning av frågan om i vad mån och på vilket sätt större forskningsresurser inom . detta område bör tillskapas.» Jag frågar: Har vi tid att utreda ytterligare? Bör inte de som arbetar på fältet bäst kunna lämna besked om vilken förstärkning som behövs? Det gäller ändå ett område där snabba insatser är påkallade. Herr talman! Jag har emellertid inget yrkande.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

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Omständigheterna har gjort att vi har fått en debatt om en utrikesfråga någon stund före utrikesdebatten. Det kan synas opraktiskt. Det finns emellertid skäl för att frågan om vad som händer i Rhodesia tillmätes särskild uppmärksamhet. Under den senaste tiden har vi bevittnat ett vidrigt skådespel i Rhodesia. En maktfullkomlig vit minoritet använder sig av polis, domare och bödel för att försvara sitt förtryck av den nationella majoriteten. Den vita regimens vägran att avstå från några privilegier har framkallat en frihetskamp vars förlopp inte kan överblickas. Den har redan krävt många offer och kommer att kräva många fler, om inte den förtryckande minoriteten avstår från sin makt. Målet är ett fritt Zimbabwe. Arbetarrörelsen och hela den svenska demokratin har anledning att uttrycka sitt stöd till frihetsrörelsen och att också visa detta i handling. Sverige avbröt tidigt förbindelserna med den nuvarande regimen i Rhodesia. Tyvärr tycks det finnas grupper i vårt land som inte har insett allvaret i denna handling. Ett idrottsförbund, något exklusivt, har tydligen för avsikt att börja en internationell turnering med en match mot Rhodesia, spelad i Rhodesia. Ett stort svenskt företag fortsätter på smygvägar att leverera varor till Rhodesia. Saken blir inte bättre av att man ursäktar sig med att varorna kom mer från företagets dotterbolag i Sydafrika. Anmärkningsvärt är att spåren i bägge fallen leder till ett och samma välkända finanshus. Jag tycker det kunde framhållas av utrikesministern — även om det är självklart — att regeringens beslut är en allvarlig politisk handling som måste respekteras. Sanktionerna mot Rhodesia är nu inte effektiva. Flera viktiga länder har ökat sin handel med detta land under fjolåret. Från Storbritanniens sida har man inte vidtagit några effektiva åtgärder mot den illegala Smithregimen. New Statesman skriver i sitt senaste nummer att Smith & Co. inte vill göra några koncessioner till »en brittisk regering som de länge har vetat vara halvhjärtad i sitt understöd till den afrikanska majoritetens sak och som de i dag anser vara i sådan allvarlig oreda att den inte längre har ens ett halvt hjärta för striden». Den svenska regeringen kan måhända göra mera för att övertyga det engelska broderpartiet om allvaret i situationen. I FN bör vi självfallet, såsom utrikesministern nu mycket bestämt har understrukit, stödja varje möjlighet att få till stånd skärpta åtgärder mot bödelsregimen Smith. Finns det inte, herr utrikesminister, initiativ som kan tas av den svenska delegationen?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

Det har ju gjorts ett uttalande vari förklarades att man ville försöka komma i gång med taxeringsarbetet tidigare i år och även slutföra det tidigare, och det uttalandet rimmar dåligt med den försening som uppstått. Nu inskränker jag mig till att konstatera att det inte klaffat på denna punkt och hoppas att det skall bli bättre ett annat år.

rade: Herr talman! Herr Bengtson i Solna har frågat kommunikationsministern, om han är beredd upplysa kammaren om vilka planer som finns för anläggning av atomkraftverk i planerad tätbebyggelse. Eftersom ärenden rörande bl.a. energiförsörjning numera handläggs inom finansdepartementet har frågan överlämnats till mig för besvarande. Planer på att uppföra atomkraftanläggningar nära tätbebyggelse föreligger för bl.a. Göteborg, Bogesund och Gävle. Planerna avser framtida tänkbara projekt. I de båda förstnämnda fallen rör det sig om statliga anläggningar, och något principiellt beslut om uppförande av dessa har inte fattats. Ansökningar om koncession och vattendom har ännu inte inlämnats. Möjligheten att placera atomkraftanläggningar intill större tätbebyggelse är av betydande intresse. BI. a. skulle anläggningarna kunna utnyttjas för fjärrvärmeändamål. Detta skulle, utöver ekonomiska fördelar, medföra en miljöförbättring genom att luftföroreningarna vid konventionell uppvärmning kunde minskas. De ekonomiska och miljömässiga vinsterna får emellertid självfallet inte göras till priset av försämrad säkerhet för omkringboende. En lokalisering nära tätbebyggelse förutsätter därför att säkerhetsfrågorna är tillfredsställande klarlagda. Förläggning av atomkraftverk nära tätort har varit föremål för vissa diskussioner inom atomdelegationen. Säkerheten hos en atomanläggning beror av ett samspel mellan ett flertal faktorer, såsom typ av reaktor, typ av bränsle, speciella säkerhetsanordningar och säkerhetsförhållanden i övrigt, vari även ingår omgivningens karaktär. Vid förläggning nära tätort kommer ökade krav att ställas på övriga säkerhetsfaktorer. Olika lösningar kan bli aktuella för olika reaktortyper. Den tekniska utvecklingen på atomkraftområdet har gått snabbt och omfattande drifterfarenheter har samlats. I flera länder utreds möjligheterna att med bibehållen säkerhet förlägga atomkraftanläggningar nära tätbebyggelse. Särskilt i Förenta staterna har betydande insatser gjorts, men tillstånd har ännu inte lämnats att uppföra någon anläggning inom tätbebyggt område. Förra året beställdes i Västtyskland en anläggning på 600 megawatt som kommer att ligga endast 25 km från Hamburgs centrum. I Storbritannien uppförs två atomkraftanläggningar nära städer, i det ena fallet med 100 000 invånare inom 8 km och i det andra fallet med 250 000 invånare inom 10 km från anläggningen. De mer konkreta utredningar som för närvarande bedrivs i denna fråga i Sverige hänger bl.a. samman med statens vattenfallsverks planer att tillsammans med Göteborgs stad uppföra en atomkraftanläggning i Göteborg. Vattenfallsverket utreder frågan i samarbete med AB Atomenergi och genom diskussioner med berörda myndigheter. Krångede AB synes ha framskridna planer på en anläggning i utkanten av Gävle. Det är i dag inte möjligt att bedöma i vilken omfattning atomkraftanläggningar kan komma att placeras nära tätbebyggelse. Det förefaller sannolikt att ett visst antal kan komma att placeras på detta sätt medan de anläggningar, som kommer att behövas för huvudparten av elproduktionen, kommer att placeras på längre avstånd från stora befolkningscentra. Båda typerna av förläggningsplatser kommer att behövas. Valet av den ena eller andra är beroende av bl.a. fjärrvärmebehov, kylvattenförhållanden och stationsstorlek. Frågan om placeringen av atomkraftanläggningar såväl inom tätbebyggelse som i Övrigt sammanhänger nära med riksplaneringen av större industrianläggningar och med storstadsområdenas regionplanering. Det är självfallet en nödvändighet att den privata, kom munala och statliga kraftindustrin på detta område nära samarbetar med berörda planmyndigheter.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Wickman för det långa svaret på min fråga till kommunikationsministern. Till att börja med vill jag konstatera att det är utomordentligt lovvärt av Vattenfall att på detta sätt ligga långt framme i planeringen. Det är riktigt att man tar initiativ och ser till att man ligger väl till när vi kommer dithän att vattenkraftsförsörjningen bör ersättas av atomkraftverk. Men det är också den enda punkt på vilken jag anser att man handlat riktigt. Det är märkligt att man — när man vet att de kommunala myndigheterna i Storstockholm, som är stora kraftleverantörer, är intresserade av detta och har egna program — inte på något vis tagit kontakt med vederbörande myndigheter innan man presenterat sitt program. Statsrådet Wickman säger att något formellt beslut inte föreligger. Det är säkert riktigt, men planerna har presenterats som om det förelåg beslut. När statsrådet talar om en atomkraftanläggning i Göteborg påpekar han särskilt att man i detta fall samarbetat med Göteborgs stad. Men när det gäller Storstockholm har planerna uppfattats som om man ville konkurrera med de kommunala institutionerna inom detta område. Säkerhetsfrågan är, som statsrådet säger, inte på något sätt klargjord. Det det är därför viktigt att man inte presenterar planerna såsom om denna fråga vore avklarad. Det kommer att dröja länge innan man vågar placera ett dylikt atomkraftverk nära tätbebyggelse. Jag skall inte på något sätt gå in på säkerhetsfrågorna, ty dessa problem ligger nog så långt fram i tiden, att det för mig endast finns anledning att reagera mot sättet att presentera planerna. Men det är inte endast när det gäller samarbetet med Stockholm utan även när det gäller informationen till regionplanemyndigheterna som det finns skäl att vara kritiskt inställd. Det är regionplaneförbundet som har ansvaret för var olika industrier skall placeras i regionen. Förbundet har fått det uppdraget via statsmakterna. Inte heller på denna punkt har förekommit någon som helst kontakt. Man framhåller att man talat med markägarna, men man har inte talat med planmyndigheterna. Jag tycker det är underligt, herr statsråd, i en tid då miliödebatten är så aktuell.

Herr talman! Det är riktigt som herr Björk säger, att de beräkningar som har gjorts slutar på ganska stora belopp för naturvårdsändamål, men då får man ta i betraktande att däri också ingår grusåsarnas bevarande, som särskilt i vissa län skulle dra mycket stora kostnader, om man gick in för att lösa in dem. Jag vill passa på att vid detta tillfälle säga, eftersom jag någon gång tidigare har berört fördelningen av dessa medel på olika håll i landet, att vi nu har en relativt god spridning. Kalmar län var först ute och lade beslag på ett par miljoner kronor i inledningsskedet. Sedan har emellertid betydande belopp tilldelats både kommuner i Skåne, i västra Sverige och Göteborg, och även här uppe har medel åtgått för förvärv av mark i Stockholms skärgård, i Sörmland 0. s. v. Man kan notera att vi i dag har en ganska jämn fördelning över landet med tyngdpunkten på just sådana områden som är särskilt utsatta.

Herr talman! Herr Källstad har frågat chefen för utbildningsdepartementet, om han avser vidta några åtgärder med anledning av skolöverstyrelsens tillkännagivande att spärrar skall införas i den praktiska lärarutbildningen vid lärarbögskola. Enligt fastställd ärendesfördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Lärarutbildningsorganisationen har successivt byggts ut mycket kraftigt. Motivet för detta har som bekant varit den under en följd av år rådande stora efterfrågan på lärare. Vissa omständigheter tyder på att denna bristsituation är på väg att lätta, något som får tillskrivas den ökade omfattningen av lärarutbildningen. Innevarande budgetår har medel beräknats för 2100 utbildningsplatser för ämneslärare. I den nyligen avlämnade propositionen nr 65 angående anslag till klassoch ämneslärarutbildning för budgetåret 1968/69 har medel beräknats för 2300 utbildningsplatser vid lärarhögskolorna under nästa läsår. För att lärarhögskolornas resurser skall kunna utnyttjas effektivt är det nödvändigt att antalet lärarkandidater fördelar sig någorlunda jämnt på höstoch vårtermin. Eftersom antalet sökande i regel är avsevärt större till den utbildning som börjar på hösten, räknar skolöverstyrelsen med att det blir nödvändigt att i fördelande syfte begränsa intagningen till höstter minen. Jag vill tillägga att jag i den proposition som jag nyss nämnde har anfört att den ökande examinationen vid universiteten kan leda till att i framtiden alla sökande inte längre kan beredas plats vid lärarhögskola.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag har i min hand den annons som nu är föremål för våra funderingar. Sedan 1964 har ingen behörig sökande avvisats från praktisk lärarutbildning. I tron på att denna ordning skulle fortsätta har många studerande valt ämneskombination med lärarinriktning. Det nya som nu inträffat har förorsakat oro bland de studerande. Nu spärras lärarhögskolorna för första gången, och då sker det så att säga i all stillhet och meddelas genom en ny formulering i den annons om praktisk lärarutbildning som brukar publiceras varje halvår. Upplysningen om att en viss utbildningslinje skall spärras får inte lämnas bara några månader innan spärren sätts in. De studerande måste ha rätt att veta under vilka betingelser de väljer en viss utbildning. Skolöverstyrelsens förtigande av en spärr av den typ som nu sätts in finner jag en aning märkligt. I sitt svar säger statsrådet Moberg att spärren har fördelande syfte. Jag fattar detta så, att den får avseende på höstterminen. Om detta är riktigt borde det i stället i annonsen ha stått: Då antalet sökande beräknas bli stort torde inte alla kunna beredas plats under höstterminen. Om annonsen fått den formuleringen kanske oron i många fall hade minskats. Vad som är något mer negativt i svaret är fingervisningen om kommande spärrar. Jag förmodar att detta måste innebära att många studerande får pla nera sin utbildning och målsättningen för denna på ett annat sätt. Dessutom uppkommer frågan om meritvärderingens plats. Den praktiska pedagogiken försvinner tydligen — den blir inte längre meriterande. Hur skall meritvärderingen äga rum? Hur meritvärderas spetsar? Hur kommer urvalet att ske i framtiden? Det är fortfarande frågor i anledning av skolöverstyrelsens annons som är obesvarade.

Herr talman! I början av regeringsdeklarationen alldeles efter inledningen finns det en analys av en del av förutsättningarna för Sveriges utrikespolitik. Den fundamentala skillnaden mellan — utrikespolitisk neutralitet och åsiktsneutralitet klarläggs där också. Jag vill deklarera min anslutning till de principer regeringen här utvecklar. Det har gång efter annan sedan många år sagts av regeringen liksom av den demokratiska oppositionen, att vår neutralitetslinje, om den skall vinna tilltro och respekt — framför allt där tilltro och respekt i första hand behövs — måste föras med fasthet och konsekvens. Men vi har också slagit fast, att denna neutralitet inte innebär åsiktsneutralitet eller passivitet, vare sig i den meningen att vi skulle undertrycka vår uppfattning i internationella frågor eller att vi skulle avstå från ett internationellt samarbete. Tvärtom har målsättningen ständigt varit, att vi i mån av vår begränsade förmåga skall försöka bidra till en fredlig utveckling i världen. För min del vill jag gärna på denna punkt lägga till följande. Det är ett svenskt intresse, som jag ser det, liksom det är intresse för andra länder utanför stormakternas krets, att Förenta Nationerna starkare än nu kan göra sig gällande och understödja denna strävan till fred. Steg i den rikt ningen kommer säkerligen bara att kunna tas långsamt, men de är viktiga i alla fall. Under en lång tid framåt kommer det liksom nu att i huvudsak vara stormakternas handlingar som ytterst avgör världens öde. Men det ligger i andra och mindre staters intresse, att FN:s möjligheter att utöva en fredsbevarande verksamhet stärks.

Jag skall återkomma till temat Vietnam, men jag vill först knyta an till de reflexioner om den svenska utrikespolitikens förutsättningar, som görs i regeringsdeklarationen. Jag skulle då vilja säga följande. 1. Vi är överens om att vi har funnit att vårt geografiska läge samt omfattningen och arten av stormakternas intresse för svenskt territorium gör det övervägande sannolikt, att vår demokratiska säkerhet och våra medborgares trygghet inte gagnas genom anslutning till någon stormaktsallians. Vi har tvärtom utgått ifrån att en sådan anslutning skulle kunna leda till att de nordiska länderna drogs in mer i stormaktsmotsättningarna. De ansvariga för Danmarks och Norges politik har med samma utgångspunkt — att skapa största möjliga säkerhet för de egna folkens frihet och demokrati — kommit till en annan slutsats för sina länders del. Och Finland har sitt särskilda avtal med Sovjetunionen som naturligtvis ger den finländska typen av neutralitetspolitik en annan prägel än den svenska.

För min del tror jag att den värderingen är riktig. Det betyder naturligtvis inte att inte ytterligare förbättringar av Nordens och enskilda nordiska länders läge kan framstå som önskvärda. 2. I regeringsdeklarationen konstateras att den politiska balansen i Norden vunnit uppskattning långt utanför Nordens gränser. Är det då inte också klart att just denna uppskattning är en inte oväsentlig förutsättning för det liyckosamma förloppet i Norden? De bestämmande krafterna, såväl öster som väster om oss, har funnit avspänningen och balansläget i Norden vara gynnsamt även ur deras synvinkel. Det är därför, som jag ser det, till fördel för möjligheterna att med framgång driva vår utrikespolitik att denna värdering hos stormakterna består. 3. Ett ytterligare förhållande som såvitt jag har kunnat finna inte alls nämns i regeringsdeklarationen är den faktiska maktbalans som präglar läget i hela Europa. Jag har tidigare här i kammaren framhållit att den viktigaste förutsättningen ännu för den maktbalansen såväl i Norden som på kontinenten är Förenta staternas intresse för och engagemang i Europa, i Norden markerat genom Norges och Danmarks anslutning till NATO. Insikten om betydelsen av den amerikanska närvaron i Europa för de europeiska demokratiernas möjligheter att leva sina egna fria liv är också mycket allmän i Storbritannien, i Beneluxländerna, i Västtyskland och jag tror att den säkert är mycket utbredd också i Frankrike fastän den inte nu präglar den franska utrikespolitiken. Den insikten grundas naturligtvis på en medvetenhet om att det kommer att ta lång tid innan Västoch Centraleuropa kan komma att utgöra en tillräcklig balansfaktor för sig själv gentemot de båda nuvarande supermakterna. Säkerligen är det krafter och opinioner inom själva Förenta staterna som i huvudsak kommer att bestämma hur utvecklingen där kommer att formas. Men utan varje påverkan från meningsyttringar i Europa kommer den utformningen väl inte att ske. Jag är övertygad om att en uppriktig och saklig kritik av den amerikanska vietnampolitiken inte är till skada för Europa och inte för Sveriges ställning och möjligheter att driva sin utrikespolitik med framgång, utan tvärtom. Det förhåller sig naturligtvis på ett annat sätt med en antiamerikansk propaganda som mer eller mindre övertar kommunisternas vokabulär och som kan ge ett intryck av att en sådan vokabulär vinner vidsträckt anklang, särskilt naturligtvis om något sådant kan tolkas in i officiella manifestationer. Jag vill i detta sammanhang erinra om några uttalanden av ett par statsmän. Först skall jag citera några rader ur Robert Kennedys nya bok, och jag skall också senare återkomma en smula till den. Han talar visserligen i det sammanhang som jag nu skall beröra med direkt hänsyftning på Kina, men uttalandet har en allmän giltighet när det gäller vikten av den historiska insikten och dess betydelse för möjligheterna att finna en riktig utrikespolitik. Han skriver: ».

Jag tror framför allt att det är utomordentligt riskabelt för en regering att forma olika sidor av sin faktiska utrikespolitik utan ett sådant perspektiv. Jag tror att det kan liknas vid ett försök att finna lösningar på algebraproblem utan kännedom om de grundläggande teoremen. Det är därför som jag med stor tillfredsställelse läser i regeringsdeklarationen, att kritiken mot Förenta staternas vietnampolitik äntligen balanseras med ett erkännande av den väldiga roll som Förenta staterna spelat »för vår egen världsdels frihet och välfärd». Det kan inte begäras att alla de unga svenska medborgare, i dag mellan 20— 30 år, som nu, drivna av sina samveten, hårt engagerar sig för fred i Vietnam och för angrepp på den amerikanska politiken, skall ha några klara egna minnen av de amerikanska insatser som regeringsdeklarationen syftar på. Men vad man kan begära är, i synnerhet av en akademisk ungdom och naturligtvis inte minst av dem som verkligen kunde följa det andra världskriget, för att nu inte tala om regeringens ledamöter, att de skall lägga Robert Kennedys råd på minnet att försöka »återerövra historien». Vad man kan begära är en insikt om att utan dessa insatser skulle den frihetens miljö som vi nu lever i och som tillåter oss att fritt använda vår kritikrätt mot Förenta staterna med stor sannolikhet inte ha funnits på samma sätt. Det är möjligt och kanske mest sannolikt att studenternas situation här skulle ha varit densamma som den är i Moskva, Prag och Warszawa i dag. Vad jag här nu säger innebär naturligtvis inte skymten till en antydan om att de allvarligt och uppriktigt engagerade skulle ställa in eller ens mildra sin sakliga kritik. Men det innebär, för att återigen använda ett ord av Kennedy, en uppmaning att tänka igenom vad som varit, när vi är i färd med att analysera nuet för att därigenom kunna ge vår kritik en konkret och framåtsyftande form, att »i politikens intresse nå fram till ett väl underbyggt omdöme». Jag skulle vidare vilja hänvisa till ett uttalande av statsminister Erlander, vilket är några år gammalt men som jag inte har någon som helst anledning tro att han inte alltjämt vill hålla fast vid. Han talade då också om neutralitetspolitikens villkor och sade bl.a., att »den förutsätter att omvärlden kan hysa förtroende för vår vilja att orubbligt hålla fast vid den valda utrikespolitiska linjen. Skall vi lyckas med det, kan vi inte bygga utrikespolitiken på okvädinsord mot andra stater». Det finns ett flertal sådana uttalanden av herr Erlander, och jag behöver säkert inte citera vad Östen Undén sagt av samma innebörd vid en rad olika tillfällen.

Jag tror, herr talman, att det är regeringens oförmåga att på rätt sätt upprätthålla denna distinktion, som lett fram till den som jag hoppas kortvariga diplomatiska komplikationen mellan Förenta staterna och Sverige. Men jag vill återigen stryka under även i detta sammanhang att någon åsiktsneutralitet inte heller kan råda för regeringen och inte heller för politiska partier i opposition. Vad det gäller är måttfullheten, balansen, förmågan att se historiska perspektiv och naturligtvis inte minst förmågan att välja de rät ta tillfällena för kritiska meningsyttringar.

Det är vi som lever i överflöd och sänder ut våra unga män att dö. Det är våra kemiska krigsmedel som bränner ihjäl barnen och våra bomber som jämnar byarna med marken. Vi alla krigförande. Att vara medveten om den saken, att känna bördan av detta ansvar, är inte samma sak som att blunda för viktiga intressen, som att glömma att friheten och tryggheten ibland måste betalas med blod. Men samtidigt som vi som nation måste vara medvetna om vad som måste göras, måste vi också som människor känna våndan i det vi gÖr.» Ordet vånda är säkert ett av de allra mest exakta när det gäller att spegla den upplysta amerikanska opinionen inför vietnamkriget. Jag tror att många här i landet känner åtminstone något av samma vånda, trots att vi är långt borta från både ansvaret och händelserna.

Kriget i Vietnam är säkert i dag den internationella fråga som mer än någon annan upprör och engagerar en bred svensk opinion. Det har många gånger sagts att särskilt ungdomen i vårt land engagerats i detta skeende, och det är klart att det kanske är just de ungdomliga protesterna som fått den största uppmärksamheten, inte minst när de ägt rum i uppseendeväckande och ibland ovärdiga former. Men jag tror att det är misstag att föreställa sig, att den här opinionen är en generationsfråga. Våndan och engagemanget finns nog i alla åldersgrupper och samhällslager. Jag har tidigare sagt i kammaren och vill gärna upprepa det i dag, att en del inslag i den svenska vietnamdebatten genom sin ensidighet och svart-vit-målning för vilse. Anklagelser att kriget förs på uppdrag av den amerikanska rustningsindustrin eller påståenden att det är fråga om någon sorts obeveklig följd av det amerikanska samhällssystemet är inslag i en sådan propaganda liksom naturligtvis skönmålningen av FNL och dess allierade, Nordvietnam. Den ensidigheten i kritiken har, herr talman, skapat ett obehagligt debattklimat. Saklig analys och debatt har i många fall ersatts av propaganda mot Förenta staterna i största allmänhet och i några uppseendeväckande fall t.o.m. av medvetna sabotage mot mötesfrid och yttranderätt för motsidan. Den som försöker analysera och diskutera mera allsidigt blir lätt beskylld för att vara reaktionär eller okritisk USA-vän. Det är inte minst regeringens skyldighet att här söka ge debatten balans, men jag tycker inte att den har gjort detta i tillräcklig omfattning. Med de många slagord och klyschor som nu är i svang kommer vi inte långt, allra minst om målsättningen är — och det skall den väl vara — att försöka påverka skeendet mot en fredlig lösning. Våra utsikter att göra det tror jag tyvärr nu har gått till spillo. Som jag ser saken är det fullt klart att den kritik som kan riktas mot Förenta staterna är allvarlig nog utan överdrifter och ensidigheter av det slag jag nu nämnt. Om och om igen har det sagts från amerikansk sida att vietnamkriget inte kan vinnas, om inte folket i byarna och städerna känner förtroende för sin egen regering. Men lika regelbundet har det visat sig att de skiftande saigonjuntorna inte kan skapa det förtroendet — ja, att de inte ens har kunnat genomföra början till en jordreform eller på allvar har tagit itu med en korruption som enligt alla bedömare har enorm omfattning. Förenta staterna har, sade Kennedy i ett chicagotal för någon tid sedan, en allierad blott till namnet. Förenta staterna stöder en regering som inte har något folkligt stöd. Detta betyder inte på långt när att det är klart att FNL och den kommunistiska regimen i Nordvietnam har ett spontant stöd av majoriteten av Sydvietnams folk. Men det betyder, som jag sedan flera år ständigt har återkommit till, att en lösning på vietnamtragedin måste sökas genom förhandlingar, där även direkt kontakt etableras mellan Förenta staterna och FNL, om nödvändigt över huvudet på saigonjuntorna. För att återkomma till Robert Kennedy så ställer han tre alternativ för den amerikanska vietnampolitiken: Han avvisar den militära segern, och han avvisar reträtten. Han säger i det sammanhanget: Reträtt är omöjlig. Det överväldigande faktum som representeras av det amerikanska engagemanget har skapat sin egen verklighet. De många åren av krig har i grunden påverkat både våra vänner och våra fiender, på ett sätt som vi inte kan mäta och kanske aldrig kan förstå. Därtill kommer att tiotusentals vietnameser har satsat sina liv och sin framtid på vår närvaro och det skydd vi ger: civil gardets medlemmar, lärare och läkare i byarna; bergstammarna uppe på höglandet; mängder av människor som arbetar för sitt folks bästa och inte har böjt sig för Viet Cong, även om de kanske inte stöder regeringen i Saigon. Många av dem har redan flytt en gång undan diktaturen i norr.

FNL erkännes av Förenta staterna som en av de förhandlande parterna på sydsidan 4. stora svenska insatser i återuppbyggnadsarbetet i hela Vietnam efter ett fredsslut. Det finns emelertid ett par punkter till där oppositionen och regeringen är överens, en av dem direkt och en annan indirekt bekräftad genom den senaste diskussionen i utrikesnämnden. Den första av dessa ytterligare punkter gäller frågan om en villkorslös och total amerikansk reträtt från Vietnam före eller utan någon egentlig förhandlingsuppgörelse. Såvitt jag kunnat finna är det inte vare sig den svenska regeringens eller den svenska demokratiska oppositionens ståndpunkt att en sådan reträtt är lämplig eller möjlig. Den andra punkten gäller de uppmaningar som ställs till oss att betrakta den nordvietnamesiska regimen inte bara som en förkämpe för nationellt oberoende gentemot fransmän, kineser och amerikaner utan även som en regim som skapar medborgerlig frihet. Det är ju ett fullständigt misstag. Den nordvietnamesiska regimen är en hänsynslös förtryckarregim. Nordvietnams regering är inte mer frihetvänlig än att nära en miljon människor föredrog att fly från Nordvietnam till Sydvietnam när Ho Chi Minh tog över hela kommandot. Den är inte mera frihetsvänlig än att den genomförde sin jordreform för föga mer än tio år sedan genom att slå ihjäl över 100 000 bönder och deras anhöriga, en metod som kunde liknas vid Stalins fruktansvärda uppgörelse med kulakerna i Sovjet. Jag kan inte tänka mig att vare sig den svenska regeringen eller den svenska demokratiska oppositionen uppfattar hanoiregimen som en förkämpe för medborgerlig frihet. Jag tror inte heller att alla medlemmar eller alla de ledande i de organisationer, som är enrollerade i Svenska kommittén för Vietnam gör det. Jag tror emellertid att det vore värdefullt om den svenska regeringen gjorde klart att den inte är för en villkorslös amerikansk reträtt från Sydvietnam och att den inte betraktar Nordvietnams regering som en förkämpe för en demokratisk frihetsordning — lika litet som saigonjuntorna är det. I själva verket föreligger det alliså, såsom jag ser det, minst sex punkter där en enhällig demokratisk uppfattning i vårt land står mycket nära de meningar, som nyligen har tillkännagivits av en man vilken har utsikter att erövra presidenturen i Förenta staterna. Även om en del av dessa punkter avviker från de uppfattningar, som hyses av den nuvarande amerikanska administrationen, har jag mycket svårt att föreställa mig att det är dessa svenska sakståndpunkter som framkallat vad jag nyss benämnde den nuvarande diplomatiska irritationen på amerikansk sida. Det måste i första hand vara fråga om brister i handlag och takt. Jag tror att en del av ordningen skul le kunna återställas redan om utrikesministern deklarerade — hur självklart och onödigt det än kan förefalla — att den svenska regeringen naturligtvis inte har några som helst planer på att följa den nygamla vänsterns och kommunisternas uppmaningar att vidta några slags repressalier beträffande den svenska diplomatiska representationen i Washington. Det är emellertid sannerligen inte, herr talman, bara skeendet i Vietnam som bör påkalla vår uppmärksamhet. Det finns andra länder, som ligger oss mer nära, där i dag händelser äger rum som själva eller genom de konsekvenser de rycker med sig kan komma att beröra våra egna förhållanden ännu mer än kriget i Vietnam. Kravet på nationell självbestämmanderätt har vårt stöd som en av grundreglerna för mellanfolklig samlevnad. Ett folk skall inte utifrån kunna påtvingas ett styrelseskick. Det är bl.a. det kravet som ligger bakom vår inställning till kriget i Vietnam. Men det finns också skäl att fråga vilken regeringens och över huvud taget den svenska opinionens reaktion i dag är mot och hur stor dess indignation över alla de brott mot detta krav som under det senaste kvartsseklet begåtts på mycket närmare håll än i Vietnam. När hörde vi t.ex. senast någon regeringsledamot belysa de inre förhållandena i Östtyskland? De verkliga anhängarna av det kommunistiska östtyska partiet, alltså de som är övertygade kommunister och som inte låter sig enrolleras tvångsmässigt eller anslutit sig av opportunistiska skäl, de utgör sannolikt högst 3 procent av befolkningen, en lägre andel än vad det kommunistiska partiet har uppnått i Sverige. Men denna lilla del av Östtysklands befolkning har etablerat en järnhård kommunistisk diktatur och styr de 97 procenten med hjälp av medel där tvång och fruktan spelar en mycket framträdande roll. Den enda och enkla förklaringen till att detta lyckas är ju att det står någon miljon till tänderna rustade sovjetiska soldater i Östtyskland. Nog är det märkligt att i regeringens utrikespolitiska deklaration ingenting sägs om den kamp som frihetens vänner i dag för i Tjeckoslovakien och Polen och som dessa länders verkliga härskare nu inte längre kan eller — i det tjeckiska fallet — kanske inte vill hålla i det fördolda. Det mest intressanta är händelseförloppet i Tjeckoslovakien. Resultatet av liberaliseringen har i flera avseenden blivit förvånansvärt omfattande. Journalister, författare, radio och television, kommentatorer och framför allt de lokala partigrupperna drar sig inte för kritik och besvärande frågor. Presidentens maktställning är allvarligt undergrävd, och hans politik under de senaste 20 åren är föremål för stark kritik. Åtskilliga kommunistiska »diehards» har försvunnit från den politiska scenen i former som är mer civiliserade och humana än de som tidigare tillämpades — pension i stället för offentliga rättegångar, avrättningar eller förödmjukelser. På fullt allvar har man fört fram tanken att tillåta andra partier än det kommunistiska samtidigt som idéer om Övergång till ett mer blandekonomiskt system =<diskuterats. Frågor som rör utrensningarna under 1940 och 1950-talen och rehabilitering av de överlevande offren för tidigare utrensningar har tagits upp på allvar. Namnet Masaryk finns åter på studenternas läppar. I Polen har sakerna hittills tagit en annan och mer beklagansvärd vändning. Gomulka fördes till makten 1956 just genom starka liberaliseringskrav men har successivt såvitt jag kan förstå under sin maktperiod återgått till mer totalitära metoder. Stimulerade av studentframstötarna i Tjeckoslovakien har polska intellektuella framfört liknande krav på vidgad rörelsefrihet och yttrandefrihet. I Warszawa och Krakow har det ägt rum allvarliga sammanstötningar mellan polis och demonstranter. Men partiledningen i Polen har inte som den tjeckoslovakiska anpassat sig eller givit efter. Tvärtom har den slagit tillbaka genom försök att uppbåda arbetare och genom att göra utrensningar bland studenterna. Till de mest obehagliga inslagen i denna motoffensiv hör det medvetna vädjandet till gamla antisemitiska stämningar. Studentupploppen påstås vara organiserade av judiska intellektuella, och man har gjort sig av med höga tjänstemän därför att deras barn påståtts ha varit med om demonstrationerna. Samtliga har varit av judisk börd. Ytterligare utrensningar befaras i universitetsoch partiväsendet och kommer i så fall givetvis också att drabba även andra grupper. Men de antisemitiska tendenserna är otäcka även om partiet — i likhet med vad som är förhållandet i Sovjet — förnekar att det förekommer antisemitism. Från tid till annan kommer ju också från Sovjetunionen själv rapporter om utslag av antisemitism och religionsförföljelser. Såväl dessa företeelser — som vi tyvärr inte vet tillräckligt mycket om — som frihetssträvandena i Tjeckoslovakien och Polen — som vi är mer underrättade om — gäller förvisso, för att använda regeringsdeklarationens uttryck, demokratins livsfrågor. Även beträffande dem står regeringen inför valet att markera en inställning eller iaktta tystnad. Också härvidlag finns det anledning att engagera vår mänskliga solidaritet och låta dem komma till uttryck. I dag iakttar i varje fall regeringen tystnad. Jag hoppas att den överger den attityden. Det som händer i Sydamerika, Rhodesia, Portugal och Grekland behandlas däremot i regeringsdeklarationen. Vi har vid flera tillfällen haft debatter här i riksdagen om vilken politik som bäst svarar mot våra internationella förpliktelser i detta sammanhang. Jag hälsar enigheten beträffande de grekiska och rhodesiska frågorna med tillfredsställelse. Efter de upprörande händelser som nyligen ägt rum i Rhodesia skulle ett svenskt deltagande i sportsliga sammanhang tillsammans med Rhodesia säkerligen stå i strid med inställningen hos en mycket bred svensk opinion. Jag delar regeringens uppfattning att sanktionerna mot Rhodesia bör fullständigas och att alla ansträngningar skall göras för att täppa till kryphålen. När det gäller Sydafrika och Portugal har vi varit förespråkare för försök att finna vägar till en mer aktiv politik. Regeringen rapporterar i deklarationen att den har ansträngt sig att driva på lösningen av frågan om ett solidariskt system olika länder emellan när det gäller att rättvist dela de bördor som ekonomiska sanktioner skulle kunna lägga på vissa stater i särskilt hög grad. Jag vill råda regeringen att öka sina ansträngningar i detta avseende. Här ligger nämligen, enligt min uppfattning, en av kärnpunkterna när det gäller utsikterna att komma någon vart med apartheidpolitiken. även om jag delvis förstår att tvekan kan föreligga i några stater inför ett snabbt beslut om att genomföra en sådan solidarisk ordning, anser jag att det borde vara lättare att få fram en även i detalj utarbetad teknisk konstruktion för hur en sådan ordning skulle kunna fungera. Det är ju alltid en början. I regeringsdeklarationen sägs att det är en glädjande utveckling att det hos vårt folk finns allt mindre resonans för att vi i avskildhet skall njuta av vårt välstånd utan bekymmer för ofärd och orätt på andra håll i världen. Jag instämmer i det. Men jag vill tillägga, herr talman, att regeringen när det gäller u-hjälpen — det område där vi kanske lättast kan göra en verkligt positiv insats — inte har gjort några stora ansträngningar att stimulera denna opinion och driva på utvecklingen. Detta är sannerligen ett fält där en energisk och mindre räddhågad regeringspolitik skulle kunna ha avsatt konkreta resultat till de fattiga folkens gagn. Men regeringen har till och med ibland gömt sig bakom den förledande tanken att opinionen ännu inte är mogen för en snabbare ökad u-hjälp. Det kan hända att det förhåller sig så. Men om så är fallet är det också en så mycket mer angelägen uppgift både för regering och opposition att övervinna denna inställning. Det är nödvändigt, om det verkligen skall bli någon mening med talet om vår internationella solidaritet, vår avsky för förtryck och vår bekännelse till internationalismens principer. Hittills har folkpartiet och centerpartiet fått bära huvuddelen av den upplysningsuppgiften. Det är säkert många i u-länderna som har sett fram med stora förhoppningar mot den andra UNCTAD-konferensen som nu hålls i New Delhi. Tyvärr har rapporterna därifrån inte varit uppmuntrande och sannolikheten för att u-länderna får lämna New Delhi besvikna tycks vara ganska stor. Det kan leda till en allvarlig försämring i det internationella politiska klimatet. Skulle resultatet, vilket jag alltså inte på något sätt hoppas, av New Delhi-konferensen till övervägande del bli negativt bör Sverige för egen del undersöka vad man kan göra ytterligare för att stödja u-ländernas handel. Ett väsentligt hinder ligger i i-ländernas protektionism, det vill säga de skyddstullar och importregleringar som i-länderna infört för att skydda sitt eget näringsliv.

Det kan vi inte klara på egen hand. Speciellt angeläget synes det mig vara att undanröja det ofta kraftiga tullskyddet på de första bearbetningsstadier en råvara genomgår. En ytterligare praktisk synpunkt, herr talman, är att u-ländernas export försvåras inte bara av tullar och andra handelshinder. Deras exportförmåga är ofta dålig på grund av bristande erfarenhet av och information om de olika exportmarknaderna. Man tillverkar helt enkelt inte de rätta varorna, ehuru man nog i många fall skulle kunna göra det — varor som är avpassade efter köparnas behov. Man har inte tillräcklig kunskap om modern marknadsföring och säljfrämjande åtgärder i Övrigt. Enligt min uppfattning är detta ett område där Sverige har särskilda förutsättningar att öka sin hjälp till exportfrämjande verksamhet åt olika u-länder. Vad vi hittills har presterat är ganska blygsamt. I alla dessa frågor behövs ett nära och intimt samarbete med industrin och näringslivet. Det är synd att det har tagit så lång tid för regeringen här i Sverige att vinna en sådan insikt. Om det nyligen aviserade förslaget till investeringsgarantier är ett tecken på att man på socialdemokratiskt håll befriat sig från ideologiska skygglappar, är det onekligen tacknämligt. FN:s nuvarande generalsekreterare har ofta yttrat att freden och tryggheten inte är mindre beroende av samarbete för ekonomisk och social utveckling än av att politiska tvister blir lösta. Vi måste vara beredda att medverka till ett mer medvetet och samordnat angrepp mot u-ländernas fattigdom och politiska ofrihet i samverkan mellan fattiga och rika länder. Hängningarna i Rhodesia, de allt större militära insatserna i de portugisiska kolonierna och de allt hårdare metoderna i Sydafrika är en talande uppmaning till det. Låt mig, herr talman, mycket kortfattat beröra nedrustningsfrågans läge! Vi delar naturligtvis alla regeringens besvikelse över att de mångåriga förhandlingarna i Geneve nu utmynnar endast i ett amerikanskt-sovjetiskt förslag till icke-spridningsavtal, vilket går till behandling i Förenta Nationerna. Vi måste fortsätta att verka för en fastare sammankoppling mellan ett sådant avtal och verkliga nedrustningsåtgärder — det är det inte fråga om nu även om en fullständig tidsmässig samordning inte kan uppnås. Inom oppositionen är vi säkerligen alla angelägna att noga följa utvecklingen av denna fråga i FN, och jag fattar regeringsdeklarationen i detta avseende så, att tillräckliga möjligheter härtill också skall beredas. Frågan om svensk underskrift och svensk ratificering av ett icke-spridningsavtal är en senare angelägenhet. Låt mig dock redan nu betona att vårt ställningstagande måste bli beroende av i vilken utsträckning andra i detta sammanhang intressanta stater är beredda att underteckna och ratificera; jag tänker främst på stater som Västtyskland, Schweiz, Italien, Egypten, Israel och Indien. Herr Sven Gustafson och herr Ohlin m.fl. kommer att i den fortsatta debatten beröra de stora och betydelsefulla ekonomiska integrationsfrågorna och de handelspolitiska problemen, inklusive de initiativ för att förstärka östhandeln som regeringen till min tillfredsställelse annonserar. Jag vill emellertid innan jag slutar mitt anförande ge min meningsriktnings varma erkännande åt det stimulerande initiativ, som tagits av den nya danska regeringen när det gäller det nordiska samarbetet på dessa fält. Det som nu måste komma främst i förgrunden för de ekonomiska integrationssträvandena är en förstärkning av detta nordiska samarbete. Jag tror att det i dag råder en utbredd enighet om att möjligheterna att finna vägar för de nordiska länderna i EEC, tillsammans med och i samförstånd med andra EFTA-stater, blir större om vi kan nå avsevärt längre beträffande vår egen medverkan i Norden. Den insikten präglade Nordiska rådets förhandlingar nyligen. Denna ökade samverkan bör givetvis — det ligger i sakens natur — ske på ett sådant sätt, att en kommande anslutning till en gemensam europeisk marknad hela tiden är i blickfältet. Vi kan i dag konstatera att EFTA har inneburit ett mycket starkt ökat handelsutbyte mellan de nordiska länderna. Vi kan också konstatera värdet av den gemensamma nordiska aktionen i Kennedyrundan, liksom av den nordiska arbetsmarknaden med dess förutsättningar för arbetskraftens rörlighet och rätt till respektive lands sociala förmåner. Även på andra områden har samarbetet förstärkts. Men mycket återstår att göra. Låt mig här endast peka på några väsentliga områden. Som jag ser det bör förutsättningarna vara goda för att nalkas en gemensam nordisk ekonomisk politik med ett effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. Ett led i dessa ansträngningar är en harmonisering av tullarna. En vidgad samverkan bör också kunna ske beträffande kapitaloch kreditmarknaderna och näringspolitiken. Jag tror, att om ett samarbete av denna omfattning skall bli möjligt, så fordras nya permanenta gemensamma nordiska organ och institutioner, och det måste vara en av de viktigaste uppgifterna för det stundande statsministermötet i Köpenhamn att närmare diskutera denna fråga. När den danske statsministern Baunsgaard besökte Sverige tidigare i mars framhöll han i ett anförande mycket starkt värdet av ansträngningar i den riktning varom jag nu talar. Han sade bl.a. att det är viktigt att se till att samarbetet får ett sådant innehåll, att varje land verkligen finner en fördel i att deltaga. »Det krävs», sade han, »mod och vilja hos de enskilda ländernas regeringar för att ta upp ett verkligt brett fält av de nordiska samarbetsmöjligheterna, men jag tror och hoppas att det skall visa sig att de nordiska länderna faktiskt har både modet och viljan.» Jag vill helt instämma i dessa ord. Regeringsdeklarationen är på denna punkt ganska matt, och jag hoppas att den svenska regeringen i sitt agerande i Köpenhamn — och inför Köpenhamn — och framdeles inte skall komma förhoppningarna på skam. Denna danska appell kräver, herr talman, ett svenskt svar i samma anda!

Herr talman! Regeringsdeklarationen i dagens debatt gäller till närmare tre fjädedelar frågor som berör politiska spänningar och konflikter i vår värld, krig, lidanden och förtryck. Till en mindre del gäller den hurusom vi i fredlig samverkan med andra länder bör söka skapa bättre levnadsförhållanden för folken. — Detta är inte sagt som någon kritik mot regeringsdeklarationen, utan det bör ses som ett konstaterande av att det finns ganska många konflikter, mycken spänning och stor misstro, som måste avlägsnas innan folken kan samsas till gemensamma tag för en bättre värld. De mest framträdande dragen i världshandelns utveckling under senare år har varit den starka ökningen i handelsutbytet och tendenserna till förskjutningar i varuströmmarna som avspeglar tillkomsten av de stora handelsblocken. Tar man del av statistiken över världshandelns utveckling under det senaste året, finner man att dessa tendenser består. Volymökningen var dock inte lika stark under 1967 som under de föregående åren. Den dämpade ekonomiska aktiviteten i flertalet industriländer i förening med ett ansträngt valutaläge har satt spår även i handelns utveckling. Ökningen i handelsutbytet länderna emellan blev därför den minsta som rapporterats sedan 1962. De senaste månaderna har emellertid utvecklingen på nytt pekat uppåt. Det finns också anledning att förmoda att den snabba expansionen i världshandeln skall fortsätta så snart konjunkturerna förbättras. En förutsättning är naturligtvis att valutasituationen inte försämras. Förskjutningarna i handelsströmmarna framträder bl.a. i vårt eget lands handelsutbyte. Den mest markanta förändringen i det samlade varuutbytet under 1967 var förskjutningen från EEC till EFTA-området såväl på importsom exportsidan. När det gäller handeln med öststaterna steg exporten något mer än den procentuella ökningen av exportvolymen i dess hekhet, medan importandelen var oförändrad. Handeln med u-länderna gick däremot relativt sett tillbaka, och både importoch exportandelen minskade i förhållande till året förut. När man i början på 1960-talet gjorde de första bedömningarna av verkningarna av tullavvecklingarna inom EEC respektive EFTA, trodde sig många kunna konstatera att tullavvecklingseffekten skulle bli ganska ringa. Incitamenten att bryta de gamla handelsförbindelserna, menade man, skulle inte bli särskilt starka. De förändringar i handelsmönstret som kunde noteras under de första åren av 1960-talet tycktes kunna härledas till andra orsaker än tullavvecklingen. Synen är nu till stor del en annan. Under senare år har uppmärksamheten i större utsträckning inriktats på vad man brukar kalla tullavvecklingens dynamiska verkningar. även om tullavvecklingen inte omedelbart får någon stor effekt på <handelsströmmarna, tvingar den öppna konkurrens som inträder när tullarna faller bort en del branscher till motåtgärder och nytänkande. Andra grenar av näringslivet, företrädesvis de som arbetar på export, får chans till specialisering, utbyggnad och nyetablering. Tullavvecklingen synes alltså få verkningar på produk tionsstrukturen och slår därför igenom i förändringarna av handelsströmmarna i större omfattning. Ur världsekonomins och därmed också de enskilda ländernas synvinkel är det naturligtvis olyckligt om produktionsstrukturen skall vara beroende av konstlade handelsbarriärer, t.ex. sådana som nu finns mellan EEC och EFTA. Det är därför skäl att stryka under vad som sägs i regeringsdeklarationen om att marknadssplittringen börjar bli verkligt kännbar och att det är viktigt att komma till rätta med situationen innan skadeverkningarna blir alltför stora. Jag ser också de försök som görs på olika håll och som är redovisade i regeringens deklaration att finna nya inkörsportar till diskussioner i marknadsfrågan såsom ett uttryck för att man är medveten om dessa saker. Det framstår nu som mer angeläget än någonsin att ansträngningarna att närma länderna inom EEC och länderna inom EFTA till varandra inte mattas. Även om man har vitt skilda utgångspunkter och hittills inte gjort några påtagliga framsteg, kan man knyta vissa förhoppningar till framtiden. Den situation vi nu har i marknadsfrågan får inte uppfattas så, att alla möjligheter till närmanden skulle vara uttömda ens om man ser bara till de första åren. Detta betyder, som jag framhöll redan i remissdebatten, att vi här i Sverige för vår del måste hålla ögonen öppna och inte försitta några tillfällen till initiativ. Det är därför med tillfredsställelse som jag noterar att regeringen ger uttryck för en positiv vilja till att man utreder och prövar alla tänkbara lösningar, även temporära sådana. Det finns i det arbetet all anledning att försöka stärka sammanhållningen mellan de nordiska länderna och inom hela EFTA-gruppen. I det nordiska samarbetet bör den rekommendation som Nordiska rådet nyligen enades om betraktas som ett viktigt steg på vägen. Möjligheterna borde nu stå öppna såväl till en diskussion om en gemensam nordisk plattform för framtiden som till förhandlingskontakter med EEC och ett utvidgat ekonomiskt samarbete mellan de nordiska länderna. Så länge inga påtagliga framsteg har nåtts på andra vägar måste alla möjligheter att utveckla EFTA-samarbetet tas till vara. Det är också angeläget att man gör energiska ansatser för att utveckla vårt lands handel med länder utanför Västeuropa. Även om östhandeln fortfarande representerar en relativt liten del av den totala handeln finns det anledning att fästa förhoppningar vid väsentliga utökningar. Sammanfattningsvis vill jag säga följande på denna punkt. Det slutliga målet för våra strävanden i fråga om handeln bör vara att få bort = tullhindren mellan EEC och EFTA-länderna. I spåren på ett sålunda utvidgat handelssamarbete följer då i större eller mindre utsträckning en ekonomisk samverkan. Vi skall inte heller bortse från att en ökning av handeln med öststaterna helt säkert ligger i linje med den allmänna utvecklingen. Om man har uppfattningen att samarbetet mellan EEC och EFTA-länderna är ett mål som vi bör sikta mot och också har anledning räkna med att uppnå, är det självklart att varje dellösning måste ha den karaktären att detta måls uppnående inte försvåras eller fördröjs. Det betyder bl.a. att varje nordiskt samarbete måste utformas så, att vi inte på något sätt stör relationerna till övriga EFTA-länder men helst också så att vi konkret underlättar närmare förbindelser med EEC. Jag skulle kunna tänka mig att man diskuterar möjligheten att steg för steg göra om EFTA till en tullunion med samma yttertullar som EEC. är detta ett alltför stort och alltför ambitiöst begynnelsesteg borde man kunna diskutera att Norden med bibehållande av tullfriheten mot övriga EFTA-länder successivt samordnar Ssina yttertullar till den angivna nivån. Nedslående i den nuvarande handelsutvecklingen är trots allt det relativt sett krympande handelsutbytet mellan rika och fattiga länder. Det är uppenbart att det krävs kraftinsatser för att vända denna utveckling. Den stora världshandelskonferensen om u-ländernas problem befinner sig nu i slutfasen av sitt arbete. Det är naturligtvis för tidigt att innan konferensen har avslutats summera resultatet; de flesta bedömare tycks dock vara ense om att framstegen kommer att bli begränsade. Utvecklingen sedan den första världshandelskonferensen hölls i Genéve kan knappast sägas ha underlättat lösningen av de enorma och viktiga problem som nu behandlas. Likväl knöts vissa förhoppningar till UNCTAD II särskilt från u-länderna själva. Inte minst psykologiskt är det naturligtvis ett allvarligt bakslag om dessa förhoppningar grusas. Samtidigt kan konstateras att konferensen hållits under ogynnsamma yttre förhållanden. Den senaste tidens påfrestningar på det internationella betalningssystemet och aviseringen av protektionistiska åtgärder från en del industriländer för att komma till rätta med deras betalningsproblem har självfallet inte varit ägnade att föra förhandlingarna framåt. Även om resultatet av handelskonferensen kan komma att te sig magert får detta dock inte tas till intäkt för att minska de fortsatta ansträngningarna att enas om sådana handelspolitiska och finansiella insatser som verkligt effektivt kan stödja u-länderna. Professor Gunnar Myrdal har nyligen offentliggjort vissa tänkvärda synpunkter på u-hjälpen vilka är värda att närmare dissekeras och studeras. Sedan tre år tillbaka har det amerikanska strategiska flyget bombarderat mål i Nordvietnam, men den förstörelse bomberna åstadkommit synes åtminstone hittills inte ha minskat Nord vietnams militära slagkraft. I de amerikanska kalkylerna torde ha ingått att några månaders intensiv bombning av militära mål i Nordvietnam skulle vara tillräckligt för att förmå landets regering att sätta sig vid förhandlingsbordet för en politisk lösning av det vietnamesiska problemet. Så blev som vi vet inte fallet. USA tvangs att gå vidare på den en gång inslagna vägen med stegvis upptrappning av bombkriget. Efter det senaste årsskiftet har som bekant den nordvietnamesiska armén tillsammans med FNL utvecklat en militär offensivkraft i Sydvietnam, som i hög grad torde ha överraskat. Med hänsyn till det amerikanska flygets överlägsenhet är det väl inte sannolikt att Nordvietnam och FNL kan vinna en militär seger över USA. Men det har hittills heller inte gått för USA att få ett definitivt övertag. Ett militärt dödläge synes råda i Vietnam, och fortsatt krig kräver meningslösa offer i människoliv, ökat flyktingelände och enorma materiella skador. Utrikesminister Dean Rusk har upprepade gånger uttalat, att USA ingripit i Vietnam för att förekomma aggression. Enligt den argumenteringen skulle kriget i Vietnam folkrättsligt vara ett angrepp av Nordvietnam på Sydvietnam. På grund av sina förpliktelser som medlem i SEATO-pakten skulle då USA vara tvingat att ingripa på Sydvietnams sida mot den aggressive grannen i norr. Det krig som nu rasar i Vietnam har emellertid inte inletts som ett regelrätt angrepp av Nordvietnam mot Sydvietnam på liknande sätt som Nordkorea angrep Sydkorea 1950. Det synes ha börjat som ett uppror inom Sydvietnam mot den militärdiktatur, som i mitten på 1950-talet övertog regeringsmakten med stöd av Förenta staterna. Det är möjligt att detta uppror organiserats med hjälp av Nordvietnams politiska ledning. Först på ett senare stadium av inbördeskriget har Nordvietnam lämnat FNL stöd med reguljära förband ur sin armé. Det kan vara skäl att påminna om att enligt 1954 års Genéveavtal om Franska Indokina skulle senast 1956 val anordnas i både Nordoch Sydvietnam, i vilka befolkningen skulle få avgöra, om de båda länderna skulle sammanslås till en gemensam stat. Det har inte skett. Sett ur den synpunkten har kriget i Vietnam av många betraktats som ett inbördeskrig i hela Vietnam och inte endast i dess sydliga hälft. I varje fall torde kriget inte ha börjat genom direkt militär aggression från Nordvietnams sida, och fördenskull har det ansetts tveksamt om SEATO-paktens bestämmelser kan åberopas som folkrättslig grund för USA:s krig på den sydvietnamesiska regimens sida. USA:s politiska mål i fråga om Sydöstasien har aldrig deklarerats fullt klart och otvetydigt i vidare mån än att det hävdats — någonting som också framhållits i dagens regeringsdeklaration — att kriget i Vietnam gäller Förenta staternas egna säkerhetsintressen, som hotas av kommunistiska erövringsplaner i Sydöstasien. Det är tydligt att den amerikanska regeringen arbetar för att förhindra en politisk och eventuellt även territoriell expansion från Kinas sida samt att skapa maktbalans och varaktig fred i hela området. Man kan emellertid med fog undra, om USA:s insatser leder till det mål amerikanerna säger sig vilja uppnå. Om man utgår ifrån att USA:s bedömningar i fråga om kinesisk expansion vore riktiga, får man ändå ifrågasätta klokheten i att sönderbomba en stat som gränsar till Kina. Det borde väl snarare vara ett amerikanskt intresse att ha politiskt, ekonomiskt och i fråga om värnkraft stabila grannar till Kina, som kan motstå kinesiska expansionsförsök. Den amerikanska regeringen tycks anse, att FNL, Nordvietnam och Kina följer samma politiska strategi och arbetar som en enhet. Emellertid är ju det verkliga förhållandet att vietnameserna un der sin långa historia kämpat hårt för sitt oberoende mot kineserna. Uppfattningen att Förenta staternas kamp i Vietnam skulle förhindra utbrott av världskrig synes inte vara särdeles väl grundad. Risken för att branden i Vietnam skall utvecklas till en världsbrand minskas genom splittringen inom den kommunistiska världen. Den utgör inom parentes sagt ett tecken på att någon total kommunistisk sammansvärjning knappast existerar. Konflikten mellan §Sovjetunionen och Kina har gjort upptrappningen av kriget i Vietnam mindre farlig ur världspolitisk synpunkt än den annars skulle varit. Men det synes med fog kunna sägas att upptrappningen och en eventuell utvidgning av kriget till Vietnams grannstater ökar risken för en militär konfrontation mellan USA och Kina, även om den risken hittills inte har varit särdeles stor. I opinionen mot Förenta staternas krigföring i Vietnam har väl de rent folkrättsliga och politiska övervägandena spelat en mindre framträdande roll. Opinionen har utformats av faktorer av annan art. Man har reagerat mot att världens största militärmakt vänder sig mot en i fråga om resurser långt svagare motståndare med en mycket fattig befolkning. Man är också indignerad över de oändliga lidandena för den civila befolkningen. FN:s generalisekreterare U Thant har flera gånger sagt att ett villkorslöst inställande av bombningen av Vietnam enligt hans mening inom några få veckor skulle leda till meningsfyllda överläggningar mellan USA och Nordvietnam. Nordvietnams utrikesminister har förklarat att hans land kommer att inleda förhandlingar med Förenta staterna, om bombningarna upphör och övriga krigshandlingar mot Nordvietnam inställs. USA:s regerings svar på detta uttalande har varit att den i enlighet med president Johnsons deklaration i det s.k. San Antonio-talet kräver att Hanoi som motprestation stoppar sina truppsändningar söderut och inte tillåts dra militär fördel av ett bombstopp och eventuellt efterföljande förhandlingar om vapenvila. även om ett krav på något slags motprestation inte skulle kunna betraktas som orimligt torde en mycket omfattande opinion — enligt min mening med rätta — anse att Förenta staterna bör kunna kosta på sig att stoppa bombningarna under någon tid för att avvakta ett tillfälle till förhandlingar. Helt säkert skulle det inte betraktas som något utslag av svaghet, utan av moralisk styrka. Regeringen och de politiska partierna i vårt land har, stödda av en mycket utbredd folkmening, varit eniga om att anse att konflikten i Vietnam måste lösas på politisk väg och att därför förutsättningar för vapenvila och därefter fredsförhandlingar måste skapas. I det syftet har Sverige förklarat sig berett att medverka till att främja kontakter mellan de krigförande parterna. Vår uppfattning om förutsättningarna för att åstadkomma fred i Vietnam överensstämmer med generalsekreterare U Thants.

Det förutsätter på längre sikt en amerikansk militär utrymning av Sydvietnam; ett omedelbart utrymmande tillhör inte de politiska realiteterna och knappast till det lämpliga. Den svenska ståndpunkten, som ju sedan länge är känd för Förenta staternas regering, innefattar naturligtvis kritik mot dess vietnampolitik, men det skulle vara mycket beklagligt om den i USA uppfattades som en ovänlig hand ling. Vi ogillar den amerikanska politiken i Vietnam, och vi kan inte göra avkall på rätten att framföra våra åsikter. Men vår kritik bygger ingalunda på någon ovilja mot det amerikanska folket.